Herr talman! Vad utskottets ordförande sagt om SJ:s förändrade distriktsindelning och om bemanningen av de kommersiella enheterna vill jag gärna instämma i. När den propositionen behandlades i riksdagen för andra gången berodde riksdagens ändrade inställning i hög grad på vad kommunikationsministern då hade sagt. Det skulle vara illa om det nu visade sig att de kommersiella distriksenheterna i realiteten kommer att bli en skrivbordsprodukt. I de reservationer som knutits till det utskottsbetänkande som nu behandlas redovisas skiljaktliga meningar i förhållande till utskottsmajoriteten, då det gäller väsentliga åtgärder på trafikpolitikens område. En väl fungerande trafikapparat är en väsentlig del av samhällsmaskineriet, och mot den bakgrunden måste det vara angeläget att vi kan komma överens om de allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken. Om den regionalpolitiska målsättningen skall nås, måste stor vikt tillmätas de trafikpolitiska åtgärderna. De skillnader i uppfattningar som kommit till uttryck vid utskottsarbetet är en avspegling av delade meningar i fråga om regionalpolitiken. För centerpartiets del har vi sagt att trafikpolitiken skall utformas så att den — tillsammans med andra åtgärder — underlättar en ur miljösynpunkt positiv befolkningsoch näringslivsutveckling. Vi har vidare sagt att trafikgrenarnas kostnadsansvar måste baseras på en samhällsekonomisk totalkalkyl, kompletterad med sociala och miljömässiga avvägningar mellan olika trafikgrenar och med hänsyn till deras ekonomiska konsekvenser i olika delar av landet. Detta leder till följande slutsats: Åtgärder måste vidtagas i syfte att utjämna reseoch transportkostnaderna mellan olika landsdelar. Taxor och avgifter för gods och persontrafik skall utformas så att den praktiska effekten blir att ingen del av landet skall kunna utpekas som speciellt oförmånlig ur taxeoch avgiftssynpunkt. Om jag får kommentera detta sista, vill jag framhålla att vi i centern hälsar med tillfredsställelse att SAS och Linjeflyg nu arbetat fram en annan taxesättning för sina inrikesflyglinjer. Det är ett betydelsefullt steg på vägen, men förslaget kan knappast anses lösa hela den problematik som ligger inom luftfartsområdet. Det är särskilt anmärkningsvärt att man glömt bort Gotland. Den glömskan innebär att Visbylinjerna ger flygbolaget 8,8 miljoner mer i intäkter. Vi kan inte acceptera en sådan flygpolitik för Gotlands del. Den bör förändras med det snaraste, och luftfartspolitiken borde ingå i direktiven till den trafikpolitiska utredningen. I utskottet har ju utbildats en majoritet om att exempelvis låta utreda sjöfartens problem. Inget hade varit naturligare än att man då också tagit med luftfarten. När det gäller frågan om fraktkostnader utgår fraktstöd sedan 1971. Den proposition som regeringen nu förelagt riksdagen innebär förbättringar av detta stöd. Det är intressant att jämföra våra årligen återkommande krav om förstärkningar av transportstödet och det förslag som regeringen nu har lagt. Vissa transporter in till stödområdet föreslås få transportstöd, den kortaste bidragsgrundande transportsträckan förkortas, den lägsta vikten sänks och hänsyn tas till utländsk transportsträcka i vissa fall. Detta är steg i rätt riktning som vi hälsar med tillfredsställelse. Det nya systemet för stöd till kollektiv trafik på landsbygden är en förbättring, men det lägger tunga bördor på kommunerna. Trafikplaneringen, såsom den utformats i direktiven, kommer att vara väsentlig vid det slutliga ställningstagandet beträffande trafikens utformning och omfattning. Från dessa utgångspunkter skulle jag vilja konstatera att det kanske ändå finns något som förenar partierna. Om detta konstaterande är riktigt borde det också finnas förutsättningar för att genom en fri diskussion åstadkomma en målanalys av trafikpolitiken. Vad är det då som vi behöver analysera? Ja, låt mig säga att det är många detaljer som med små förändringar skulle innebära stora förbättringar. En förändring av biljettpriset för lufttransporter så att dessa resor blir billigare medför svårare konkurrensläge för rälsbundna transporter. Det finns alltså anledning att snabbt se över hela SJ:s taxepolitik enligt de krav som finns anförda i reservationen. Det finns anledning att i det sammanhanget också beakta de regionala busslinjernas prissättning för de tjänster de utför. Det är enligt vår uppfattning en god samhällsekonomi att ha en sådan prissättning för det kollektiva resandet att detta inte bara uppmuntras — utan att det framstår som en vinst att resa kollektivt. Accepterar man ett sådant resonemang — och jag menar att det är riktigt — då måste man fråga sig om man kan upprätthålla de statliga kommunikationsföretagens räntabilitetskrav som de i dag föreligger. Det kan då i stället vara så att man får se de statliga kommunikationsföretagen icke som affärsdrivande verk utan som verk som har till uppgift att ge den samhällsservice som ligger i linje med de politiskt fastställda målen. Jag är medveten om att det finns en betydande risk för ineffektivitet om inte kostnadsaspekten hålls levande genom kravet på affärsmässig inkomsttäckning, men det skulle å andra sidan vara märkligt om man inte kunde hålla effektiviteten uppe genom kostnadsjämförelser med andra transportföretag. Vi i centerpartiet anser att detta är synpunkter som borde bli föremål för en mer ingående prövning när vi nu ändock i väsentliga avseenden är på väg att utforma en ny trafikpolitik för vårt land. Oavsett om den här vägen är framkomlig eller inte tror jag också att det är nödvändigt med ett effektivt utnyttjande av resurserna och väl fungerande samarbete mellan de verk som handlägger trafikfrågorna. När det gäller planering och utvecklingslinjer ligger ansvaret på varje verk för sig. Samordning sker naturligtvis i departementet, men jag ifrågasätter om detta är en riktig modell för det framtida trafikarbetet. En bättre ordning skulle kanske vara ett samordningsorgan — omfattande samtliga statliga kommunikationsföretag — vars uppgift skulle vara att framtidsplanera för hela kommunikationssektorn. Man skulle då kunna göra bättre avvägningar mellan de olika trafikgrenarna och man skulle kunna prioritera de olika kraven efter de sammantagna resurser som står till buds. Man kan tänka sig olika modeller för styrning och insyn. Verket skulle kunna vara sammansatt av de olika kommunikationsföretagens direktioner. Det skulle också kunna ledas av en styrelse, som är politiskt förankrad och alltså representerar folkviljan. Även en sådan här tanke behöver närmare analyseras för att man skall kunna göra ett uttalande om huruvida den är en riktig modell. Men jag vill erinra om att i t.ex. Canada, vars trafikpolitik har likheter med vår, har ett sådant samordnande och planerande organ inrättats som såvitt jag kan förstå arbetar med mycket god effekt. Jag vill också säga att den mängd motioner här i riksdagen som regelmässigt behandlar trafikpolitiska problem naturligtvis är ett uttryck för att inte allt är så välbeställt som det borde vara inom detta område. Alla medborgare kommer i kontakt med verkningarna av trafikpolitiken, och många har synpunkter på hur den skulle kunna förändras till det bättre. I reservationerna finns flera viktiga motionsförslag som vi anser borde utredas närmare. Skall jag nämna något av dessa utöver partimotionen från centern, vilkens tankegångar jag här försökt presentera, skulle det vara det förslag som herr Åsling lagt fram i motionen 770. Det är en motion som är helt genomgripande inom det område som den berör. Motionärerna kräver en omfattande upprustning av inlandsbanan som skulle ge inlandet utvecklingsmöjligheter. Det är en motion som handlar om hur man med modern tågteknik skulle kunna skapa helt nya förutsättningar för näringslivet i nuvarande avfolkningsbygder. Motionen är så omfattande och kostnaderna så stora vid ett förverkligande att man måste göra en mycket grundlig utredning innan man kan säga om den bör förverkligas, men den är så intressant att vi borde kosta på oss en utredning. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 2, 4 och 5 vid trafikutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Jag skall inte stanna i talarstolen så länge, då vi så sent som i höstas, den 29 november, tog upp trafikpolitiken. Jag avslutade då mitt inlägg med att säga att tillsättandet av trafikpolitiska utredningen, som var nära förestående, icke skulle få stoppa de åtgärder som är oundgängligen nödvändiga och som snarast bör vidtas för vårt transportväsen.

Jag vill särskilt med anledning av vad som redan sagts i debatten understryka vikten och värdet av att man gör justeringar på vissa områden, exempelvis på Gotland eller inom inre stödområdet i Norrland, för att försöka komma till rätta med de svårigheter som där finns. Gotlänningarna exempelvis kan inte vänta på att trafikpolitiska utredningen skall bli färdig med sitt arbete, utan de åtgärder som är nödvändiga för att klara deras situation måste vidtas redan dessförinnan. Där har kommunikationsministern i visst hänseende gjort tillrättalägganden, som dock ännu icke är tillfredsställande för denna del av vårt land. Jag vill konstatera att det i sakfrågorna finns en stark enighet mellan de tre stora oppositionspartierna om vilka åtgärder som snarast måste vidtagas — våra förslag har framförts i de olika reservationerna. Vi har denna gång inte berört de mera långsiktiga perspektiven i 1963 års beslut, och det är helt naturligt. Från moderata samlingspartiet kan vi endast upprepa att vi har mera anmärkningar emot tillämpningen av beslutet än emot beslutet som sådant. Det är just mot tillämpningen åtgärderna skall sättas in, menar vi. Det är också självklart att åtgärder skall vidtagas där utvecklingen har skapat ett förändrat läge. Jag vill bara nämna detta som en kortfattad deklaration när det gäller 1963 års trafikpolitik. Att 1963 års trafikpolitiska beslut har fått en så dålig klang hos människorna beror, menar jag, främst på det egensinniga sätt på vilkt man tolkat och tillämpat det beslutet inom SJ. Jag är förvånad över att departementet har haft ett sådant tålamod och — låt mig uttrycka det mera drastiskt och mera folkligt — velat ta så mycket stryk från allmänheten i denna fråga bl.a. på grund av SJ:s sätt att agera. Självständighet hos verken är bra. Förtroende skall ges, men det måste vara någon måtta på eftergifter, i synnerhet som svenska folket vill ha en annan ordning än för närvarande. Jag är rädd för att under den tid som trafikpolitiska utredningen arbetar kommer SJ att fortsätta med sin statiska politik, och alltmera gods kommer att gå över på vägarna. Det är inte främst näringslivet, inte åkarna i detta land, som fått kommunikationsministern att tala om styrning av godset; det är enligt mitt förmenande SJ självt som har gjort det. Vi har för närvarande förskräckande exempel ute i landet, sådana att till på köpet åkarna säger: ”Det är fel att vi skall köra det här godset mellan de olika industrierna, när det redan finns järnvägar mellan dem. Det är inte miljömässigt riktigt — men vad skall vi göra? Vi har så rationaliserade arbetsformer att vi kan ge ett hyggligare pris än SJ.” Att SJ inte tar upp de här frågorna i samband med hela utvecklingen i vårt land och ser på dem i ett större sammanhang är för mig ganska oförståeligt. I stället skall man pressa sig fram till ett slags lönsamhetsgräns på varje delsträcka i landet. Det är nästan en form av idiotstyrning. En del av detta är bakgrunden till den enighet om förslag till olika åtgärder som framgår av reservationen 2. Synpunkterna behöver inte utvecklas, eftersom utskottets ärade ordförande och herr Dahlgren redan har fört fram dem här. Under den trafikpolitiska utredningens arbete måste också försöksverksamheten inom SJ fortsätta, och det i ökad utsträckning. Det måste ju vara alldeles riktigt att man får en kraftfull försöksverksamhet i gång på olika områden, i taxefrågor osv. under den tid trafikpolitiska utredningen arbetar, så att den har ett material att utgå från i sina beslut. I reservationen 2 har dessutom framförts önskemål att den trafikpolitiska utredningen skall ta upp luftfartens roll i den framtida politiken och beakta vissa riktlinjer som behandlar både vägar och regionalpolitiska överväganden på kommunikationssidan, och det instämmer jag kraftfullt i. Vägarna har vi behandlat ganska nyligen i riksdagen, och vi har från moderata samlingspartiets sida anfört detta med tullvägar såsom en möjlighet att klara av den dystra situation som vi befinner oss i. Man kan låna upp åtskilliga miljarder för att förbättra hela vårt vägväsende, vilket starkt skulle förändra vår trafikpolitik i detta land. Vi är också eniga i utskottets betänkande — dvs. majoriteten — när det gäller att ta med sjöfarten i övervägandena. Det kan synas märkligt att man nu skall ytterligare belasta den trafikpolitiska utredningen med detta, men jag kan inte se att man kan komma ifrån det. Jag kan inte se att man i ett land som är omgivet av vatten nästan helt och fullt, i varje fall som en halvö ända från norr och runt sydkusten upp till Strömstad, kan komma ifrån att ta med hela sjötransporten i beräkningarna i trafikpolitiken. Det behöver inte vara sådana märkvärdiga utredningar i det sammanhanget, eftersom det finns ett ganska gott underlag att arbeta på, men detta måste in i den trafikpolitiska bedömningen. I reservationen 4 behandlar vi trängselavgifter, och den reservationen går väl ihop med ett förslag som vi i moderata samlingspartiet har haft när det gäller trafiksituationen i innerstäder. Det måste var möjligt för kommunerna att få avgöra huruvida de vill införa sådana trängselavgifter, och vi skall ge dem denna möjlighet genom att ändra lagarna på detta område. Reservationen 5 gäller en samordnad satsning på kollektivtrafiken. Utskottets ordförande har där uttalat sin mening om den förnyelse som borde kunna ske. Det är faktiskt ganska märkligt att vi här i Sverige inte har gjort mer på detta område, vi som alltid, tycker jag, i olika sammanhang talar om att vi är ett föredöme för andra länder! Vi har här verkligen legat i bakvatten när det gäller tekniken och försöken. Det ena landet efter det andra gör nu djupgående försök, och det finns flera länder där kommunikationerna nu på långa sträckor sker med mycket snabbgående tåg. Vi satsar ju i vårt land på ett mycket avancerat flygförsvar att användas om vi råkar i krig, men vi har inte satsat tillräckligt på våra fredliga kommunikationer modernt och slagkraftigt. Om vi hade frågat människorna i landet om de är beredda att lägga en miljard eller något sådant på snabbtåg från Skåne upp till Lappland efter ett nytt avancerat program och mönster, så är jag övertygad om att de hade svarat ja på den frågan. Att jag inte fördjupar mig vidare i de trafikpolitiska frågorna beror närmast på att den trafikpolitiska utredningen är i gång och arbetar. Då tycker jag inte heller att det är riktigt att föregripa denna utredning. Vad jag beklagar är att vägkostnadsutredningen inte är färdig med sitt arbete — det skulle i allra högsta grad ha varit bra att ha det materialet när den trafikpolitiska utredningen nu skall sätta i gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer där herr Gustafsons namn står först och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har uppstått en något egendomlig konstellation i vårt utskott i samband med behandlingen av trafikpolitiken, och man kan förstå att en del inför detta kanske höjer litet förvånat på ögonbrynen. Bakgrunden och orsaken till splittringen i det socialdemokratiska lägret är en motion som framlagts av herrar Rosqvist och Hugosson, där man kräver utökade direktiv för den trafikpolitiska utredningen. Man vill att sjöfartens roll i svensk trafikpolitik skall utredas närmare, och eftersom borgerliga motioner föreligger i samma ärende har det gått som det gått. Även den mest partitrogne kan ibland tydligen hoppa över skaklarna. Den trafikpolitiska debatt som under flera års tid förts allt intensivare har i stort rört sig kring de problem som den ökande bilismen fört med sig. Ingen kunde väl helt tänka sig in i de här problemen när bilismen på allvar började få fotfäste i vårt land. Allting skulle ju då planeras för bilen — den fick gå före det mesta. Biltrafiken leddes in i tätorterna, parkeringsplatser för bilar fick förtur framför lekplatser för barn, lastbilarna på våra vägar blev allt längre och tyngre. Nu har vi kommit dithän på grund av bilismens ansvällning, att vi upptäckt en rad negativa effekter av densamma. Trafikolyckorna har stigit i antal och de kostnader detta fört med sig har rakat i höjden. De negativa effekterna är stora. I de flesta tätorter har man fått trängselproblem av stora mått, vilka man först på senare tid börjat motarbeta. Visst har bilismen betytt mycket för många människor i positivt hänseende — det måste man ju vara klar över — och de positiva sidorna bör tas till vara och vidareutvecklas. Men samtidigt har bilismens utveckling fört med sig en försämring av kollektivtrafiken och nackdelar för de människor som är beroende av denna. Statens järnvägar har, speciellt när det gällt persontrafiken, fått allt svårare att göra sig gällande. Det är ju denna bakgrund som orsakat den trafikpolitiska debatt vi upplevt och upplever. 1963 års trafikpolitiska beslut har egentligen bara medverkat till den här utvecklingen. De fria marknadskrafterna skulle enligt detta beslut få verka ostört även på trafikens område, de sociala hänsynstagandena kom i skymundan när det gällde planering av trafikpolitiska åtgärder. Dessutom kom kostnadsansvaret att effektivt verka endast för statens järnvägar, och det har ytterligare understrukit statens järnvägars svårigheter i konkurrensen med bilismen. Allt flera har kommit till insikt om att detta är ett förhållande som måste ändras — annars skulle vi få olidliga trängselproblem i de större tätorterna samtidigt som landsbygden, och speciellt glesbygden, utarmades vad gäller kollektiva trafikmedel. Vi har också fått en trängsel på våra vägar som gör att ett överförande av tung trafik till järnväg eller eventuellt andra trafikmedel alltmer kommit att diskuteras. Från vpk:s sida har vi krävt en ändring av den rådande trafikpolitiken sedan länge — ja, i realiteten sedan 1963 års trafikpolitiska beslut fattades. Vi har kritiserat detta beslut, vilket inte är någon nyhet för denna kammare, och framfört förslag till konkreta åtgärder i syfte att få till stånd en annan inriktning av trafikpolitiken. Vi har menat och menar att det måste till en samordning av de trafikpolitiska åtgärderna samt att man vidare måste ta hänsyn till sociala och regionalpolitiska behov liksom till miljöeffekter vid utformandet av åtgärderna. Vi har krävt en utredning som skulle ta upp dessa frågor och se över riktlinjerna för den nuvarande trafikpolitiken. Våra förslag har inte vunnit gehör, i varje fall inte när de kritiserat 1963 års trafikpolitik, men hos övriga partier har ändå vuxit fram en stark kritik mot just de förhållanden som jag här beskrivit. När regeringen genom kommunikationsminister Norling i somras gjorde sitt omtalade utspel, varvid han bl.a. uttalade att 1963 års trafikpolitiska beslut i vissa stycken överlevt sig självt och dessutom aviserade tillsättandet av en ny trafikpolitisk utredning, hälsade vi detta med tillfredsställelse. Då direktiven för den trafikpolitiska utredningen publicerades framgick det väl ganska klart att dessa inte förutsatte en brytning med 1963 års trafikpolitik. Men samtidigt var direktiven så utformade att ett fullföljande av intentionerna borde föra till ställningstaganden som skulle innebära en förändring av trafikpolitiken i av oss önskad riktning. Jag behöver väl inte här upprepa direktiven men vill ändå nämna att de innehöll uppdraget att se över SJ:s taxor, så att de skulle komma att ligga mera i linje med samhällets regionalpolitiska och näringspolitiska mål samt åstadkomma en förbättring av SJ:s möjligheter att hävda sig i fråga om trafik som SJ har naturliga förutsättningar att handha. I direktiven framhölls för övrigt att det inom ramen för det trafikpolitiska utvecklingsarbetet finns anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt järnvägstrafiken. Jag har fattat direktiven så att det rent allmänt gäller att försöka åstadkomma ett vettigare förhållande mellan landsvägstrafik och järnvägstrafik. Och eftersom detta ligger i linje med vad vi från vårt parti har förespråkat under åtskilliga år finns det ju ingen anledning att ställa sig avvisande till sådana propåer, allra minst mot bakgrunden av att det är just förhållandena på de här avsnitten inom trafikområdet som har varit orsaken till den trafikdebatt vi haft i vårt land. Mot denna bakgrund har jag vid utskottsbehandlingen av detta ärende reagerat mot de förslag om tilläggsdirektiv för trafikpolitiska utredningen som framförts i motioner av både borgerliga och socialdemokrater. Enligt min mening gäller det att så snabbt som möjligt försöka nå resultat av utredningens arbete, och den målsättningen kan inte befordras av att frågor som berör andra trafikgrenar än de nämnda skall tas upp av utredningen.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 När vi i vpk skrev vår trafikpolitiska motion till årets riksdag utgick vi just från den tankegången att det vore olämpligt att lasta på den nya utredningen ytterligare direktiv. Däremot är det naturligt att vi haft och har synpunkter på hur utredningen bör arbeta för att komma till rätta med de problem som den enligt direktiven har att lösa. Det är också naturligt att vi från vår utgångspunkt hoppas att utredningen kan komma fram till resultat som så långt som möjligt bryter med 1963 års trafikpolitik. Men vi har ändå nöjt oss med att aktualisera en del frågor av sådan natur att de enligt vår mening ligger i linje med de intentioner som utredningen har, nämligen att förhindra att bilismens avigsidor växer sig för stora samt att ge järnvägarna den roll de enligt de flestas mening tydligen bör ha i trafikpolitiken. Vad vi därvid tycker är speciellt viktigt är att landsvägarna i ökad utsträckning avlastas tung trafik och att denna i stället förs över till järnväg. Vi har framfört kravet om utarbetandet av ett program för detta. Vi menar att man i ett sådant program bör överväga olika styrmedel, t.ex. en förkortning av längden på långtradarna, ett utökat förbud mot tung trafik under helger och veckoslut m.m. I de prognoser som redovisats för trafikutvecklingen för 1970-talet anges det perspektivet att lastbilstrafiken skall öka sin andel av trafikarbetet, medan järnvägarnas andel skall minska. En sådan utveckling bör förhindras, och för detta måste kraftfulla åtgärder övervägas av trafikpolitiska utredningen. Kollektivtrafikens villkor måste också ägnas större uppmärksamhet, och i detta sammanhang kommer givetvis också SJ in. Många människor i vårt land befinner sig dock i den situationen att de inte bor i närheten av någon järnväg, och de behöver därför tillgång till andra kollektiva trafikmedel. Beträffande den kollektiva trafiken behöver en bättre samordning åstadkommas inom länen för att få till stånd en godtagbar försörjning för invånarna på det här området. Vi har i vår motion föreslagit att man skulle rekommendera landsting och kommuner att mera allmänt gå in för bildande av s.k. länsbolag för att trygga en tillfredsställande kollektiv trafikförsörjning inom länen. Örebro län har redan startat sådan verksamhet. Givetvis hör SJ hemma i den bild som har med kollektiv trafikförsörjning att göra. De ofta återkommande taxehöjningarna vid statens järnvägar har ju inte precis medverkat till att popularisera SJ. Frågan huruvida SJ:s taxor är riktigt konstruerade för att SJ på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt skall kunna fullgöra sin andel i trafikarbetet kommer nu upp med förtur i trafikpolitiska utredningen. Och under tiden som detta utredningsarbete pågår menar vi att det vore riktigt att stoppa ytterligare taxehöjningar vid SJ. Taxehöjningar under en period av försök till lösningar för att förbättra SJ:s möjligheter skulle enligt vår uppfattning verka olyckligt. De trafiksvaga bandelarna och SJ:s separatredovisningar av dessa skall också tas upp av utredningen. I princip anser vi att SJ bör ha ersättning av statliga medel för den olönsamma trafik som företaget bedriver. De sakkunniga som tillsatts av kommunikationsministern för att granska beräkningsmetodiken vid SJ:s separatredovisning kom som bekant fram till andra siffror än vad SJ hade framfört. Med anledning av detta har vi inte motionsledes velat tillmötesgå SJ:s krav. Detta innebär emellertid givetvis inte att vi kan acceptera SJ-chefens uttalande om att 2 200 SJ-anställda måste bort om SJ inte får de 100 miljoner kronor som skiljer beräkningarna åt. Det uttalandet är mycket märkligt mot bakgrund av att det nu tillsatts en utredning som skall försöka förbättra SJ:s ställning på transportmarknaden och över huvud taget ta upp de här frågorna till diskussion. I direktiven beträffande denna fråga står att man bör få en handläggningsordning som även innefattar en realistisk prövning av det trafiksvaga nätet med hänsyn till de alternativa, samhällsekonomiskt fördelaktigare transportmöjligheter som kan stå till buds. Vi menar att detta är ett för begränsat perspektiv vid prövningen av det trafiksvaga nätet. Vi anser att effekten av järnvägsnedläggelsen som sådan för den berörda bygden måste med i bilden. Vi har tidigare föreslagit att sociologiska undersökningar av detta problem skulle göras, och vi upprepar förslaget också i år. Resultatet av sådana undersökningar kan vara av värde vid ställningstaganden till fortsatta järnvägsnedläggningar och för den trafikpolitiska utredningens verksamhet. Herr talman! Jag yrkar med det nu anförda bifall till reservationen 3. I ett särskilt yttrande har jag instämt i tankegångar som förts fram i motionen 48 av herr Torwald m.fl. Motionen är, tycker jag, i motsats till motionen 770 hållen i en realistisk anda och rimmar väl med vad som anförts beträffande trafiken på inlandsbanan av den nybildade fackliga kommittén av järnvägsmän för inlandsbanans bevarande. Den har just framhållit att vad som behövs är en upprustning av själva banan och att fordonsparken måste förnyas och förbättras. Jag tycker att motionens förslag är väl värda att övervägas av den trafikpolitiska utredningen.

Herr talman! Utskottets värderade vice ordförande uttryckte sig med mycket stor försiktighet när det gäller sjöfartens roll i den trafikpolitiska utredningens arbete. Han sade att den skall något uppmärksammas. Allra sist sade han att man inte helt kan komma förbi att den måste tas upp. Jag tycker att det finns anledning att understryka att utskottet föreslår att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär sådant tillägg i direktiven till den trafikpolitiska utredningen att även sjöfartens roll i den framtida trafikpolitiken uppmärksammas och prövas. Det är alltså fråga om tilläggsdirektiv till utredningen, och jag förutsätter att arbetet måste gå till så att man inom utredningen tillsätter en särskild arbetsgrupp, som arbetar parallellt med alla de andra som finns för att inte sjöfartens viktiga roll i det här sammanhanget skall komma bort. När det sedan gäller kollektivtrafiktekniken verkade herr vice ordföranden ganska nöjd med det läge som är. Jag anser det vara olyckligt att vi har utvecklingsarbete och forskning spridda över många områden inom industrin, inom olika forskningsinstitutioner osv. Det måste innebära, att det inte kan bli en effektiv satsning. Därför tycker jag faktiskt att motiven för ett bifall till den samordnade satsningen nu är starkare än de någonsin varit förut. Vi får inte komma på efterkälken, när länderna runt omkring oss verkligen kan visa på nya utvecklingsmetoder, som skapar konkurrenskraft inte minst för järnvägarna. Jag var litet bedrövad över det sätt på vilket herr Mellqvist behandlade frågan om de kommersiella distriktsenheterna. Som herr Dahlgren här påpekade var en förutsättning för att vi skulle bli eniga vid beslutet om SJ:s organisation att distriktsenheterna verkligen fungerade på ett effektivt sätt. Tidigare hade man i Umeå i praktiken 4 man — formellt 3 Personalen har nu halverats till 2. Om det blir större efterfrågan, får man se om det går att utöka, säger herr Mellqvist. Men det är självklart att det när det gäller en försäljningsorganisation inte behövs någon försäljningspersonal, om man inte är villig att satsa på en utökning av verksamheten. Om man från början verkligen vill satsa på en effektiv marknadsföring, kan man räkna med att ett resultat kan uppstå. Därför hoppas jag att kommunikationsministern kommer att tillse att de intentioner, som fanns bakom hans proposition, också kommer att förverkligas.
Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande herr Mellqvist sade i början av sitt anförande att moderaterna har stora, ja våldsamma fordringar på upprustning av SJ och förbättrad service för resenärerna. Det är riktigt att vi har stora fordringar, men det går inte att finansiera dessa på en gång. Men kapitalinvesteringar som är lönsamma har vi aldrig varit rädda för. Vi tror att man här kan vidta en rad åtgärder, som är direkt lönsamma. För det första fordras det givetvis — om man skall klara hela den här sitsen — en annan ekonomisk politik i vårt land, herr Mellqvist. För det andra fordras det en annan form för finansiering än vad man för närvarande har. Där har vi ett alternativ, som vi bl.a. framfört när det så att säga gäller våra tullvägar och där det skulle bli pengar över för de andra vägarna och transportsätten. När det sedan gäller trängselavgifterna tycker vi att kommunerna själva skall få besluta i dessa frågor. Det är ju de stora kommunerna med de täta samhällsbildningarna som har besvären av den täta trafiken. I fråga om distriktsenheterna vill jag till sist säga att jag är fullt införstådd med vad herr ordföranden anför på det området. Vi var i denna kammare överens om att de skulle effektivisera SJ:s marknadsföring. Effektiviserar man SJ:s marknadsföring genom att minska antalet människor? Då hade tydligen personalen och distrikten rätt, när de uttalade sin oro för den situation som skulle uppkomma. Här blev det tydligen i praktiken fråga om en nedtrappning i stället för att behålla en viktig del av arbetet inom dessa distrikt.

Herr talman! Om jag fattade herr Mellqvist rätt så tyckte han sig spåra en motsättning mellan att jag ansluter mig till reservationen 1 och en formulering i reservationen 3, som bygger på vänsterpartiet kommunister nas egen motion. Han avser väl då närmast den passus i reservationen 3 där det står: ”Ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg bör utformas. Även sjöoch kanalfarten, vilken är betydligt miljövänligare än landsvägstrafiken, bör med i bilden.” Nu tycker jag nog det är skillnad på att antyda detta förhållande i reservationen och på att man kräver utökade direktiv för den nya utredningen. Herr Gustafsons i Göteborg replik till herr Mellqvist visar också tydligt att man inte är riktigt överens om hur utskottets betänkande skall tolkas på denna punkt. Herr Mellqvist har uttalat sig mycket försiktigt medan herr Gustafson klart har deklarerat att det måste vara fråga om direktiv i sådan omfattning att det blir tal om en ny arbetsgrupp i utredningen. Vi har redan tidigare tillsatt fyra arbetsgrupper. Jag är rädd för att det för det första kommer att innebära ett merarbete för utredningen och för det andra kan förskjuta målsättningen gentemot de direktiv som är utfärdade för utredningen. Som jag ser det går målsättningen i första hand ut på att få ett bättre förhållande mellan landsvägstrafik och järnvägstrafik, en livligt omdebatterad fråga. Redan när vi diskuterade frågan i utskottet sade jag att jag i och för sig inte tycker det gör någonting om utskottet skriver att man bör ta med sjöfarten i bilden. Men jag tror att man kan göra det inom ramen för de direktiv som finns, och att det helt naturligt måste ingå i utredningens arbete att också ta hänsyn till andra trafikmedel. Det är en väsentlig skillnad mellan det och att yrka på utökade direktiv.

Herr talman! Utskottets talesman var mycket hovsam i sin kritik mot reservanternas förslag. Jag har begärt ordet närmast för att göra ett tillrättaläggande av vad herr Mellqvist sade. Herr Mellqvist sade att det fanns motioner vilkas krav skulle medföra kostnader på över en miljard kronor. Därvid avsåg han motionen 770 av herr Åsling m.fl. För det första är den här motionen såvitt jag vet ett första försök att rädda avfolkningsbygder från Vänern upp till Gällivare. För det andra vet vi ingenting om kostnaderna, ifall motionens krav skulle förverkligas. Motionärerna har gjort en mycket grov uppskattning, summan kan vara mindre och den kan vara större. Vad motionärerna har begärt är att frågan skall utredas för att se om man med en modern tågteknik genom ett näringspolitiskt program skulle kunna rädda stora delar av inlandet. Men kostnaderna vet vi ingenting om förrän utredningen blir klar.

Herr talman! Beträffande det sista som herr Mellqvist sade vill jag fästa uppmärksamheten på att riksdagen har gjort vissa uttalanden rörande omfattningen av dessa kommersiella distriktsenheter. Jag sade förut att när det gäller att bygga upp en försäljningsorganisation kan man inte utgå ifrån den försäljning som finns då man startar organisationen ty i så fall är försäljningsorganisationen onödig, utan man måste utgå från de möjligheter som kan finnas att bygga upp en slagkraftig organisation. Nu har departementschefen sagt ifrån att man skall satsa på detta. Om då förvaltningen skär ned personalen till hälften i stället för att utöka den, finns det anledning också för riksdagen att ha en uppfattning i denna fråga. När det sedan gäller direktiven till trafikpolitiska utredningen så delar jag helt vice ordförandens uppfattning att det är önskvärt att arbetet kan läggas upp på ett sådant sätt att nödvändigheten av att sjöfarten tas med inte fördröjer utredningsarbetet som sådant.
Herr talman! Utskottets vice ordförande talade om att SJ hade sin uppmärksamhet riktad på de tekniska förändringar som är nödvändiga. Det tror jag att SJ har. Det är bara det att vi inte har hunnit särskilt långt i detta land. Jämför vi oss då med andra länder på detta område ser vi att vi är ganska långt efter. I ett land som Japan har man nu den nya Tokaidolinjen och San Yo-linjen och man håller redan på att planera en tredje Tokaidolinje för de nya ”superhastigheterna”. Det visar hur långt vi är efter. Fransmännen har redan järnvägar där man kan komma upp i betydligt högre hastigheter än vad vi kan göra inom de närmaste fem sex åren, såvitt jag vet. I Västtyskland bildades 1968 ett särskilt företag, Hochleistungsschnellbahn-Studiengesellschaft, där man håller på att planera Hamburg-Minchenlinjen, som i allra högsta grad skall bli en snabblinje. Jag kan visa på en rad andra länder, bl.a. USA, där sådant arbete pågår. Vi är alltså, herr talman, väsentligt efter i utförandet av tekniska förändringar i denna storlek, även om man väl har utbyggnadsplaner i tankarna och på papperet.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Mellqvists förra replik. Det är riktigt att SJ håller på att genomföra en utredning om ostkustbanans förlängning. Men det kan väl inte vara herr Mellqvists mening att detta skulle vara en ursäkt för att inte utreda inlandets transportförsörjning i ett sådant näringspolitiskt program som har skisserats i motionen.

Herr talman! Det är som vanligt en litet väl differentierad och splittrad trafikpolitisk debatt som förs här i dag. Man får väl på detta stadium betygsätta den som en matt trafikpolitisk debatt som förs av' oppositionen. Man märker egentligen ingenting av den ton och det humör som utmärkte debatten för ett år sedan, vilket kan vara märkligt mot bakgrund av att man ju nu tämligen snart skall — och i vissa fall redan har gjort det — ställa ut löften på detta område, liksom på så många andra, som när man närmare studerar dem visar sig vara rent ut sagt skrämmande. I de trafikpolitiska motioner som behandlats i trafikutskottets betänkande nr 8 tar man upp en rad frågor och yrkanden, vilkas motiv åtminstone jag har svårt att förstå med tanke på det trafikpolitiska utvecklingsarbete som för närvarande pågår inom olika delar av transportområdet. Det yrkas i motionerna exempelvis på att trafikpolitiken skall utgöra en integrerad del av lokaliseringsoch regionalpolitiken. På ett annat ställe står det: Strävan skall vara att erbjuda de enskilda människorna så goda kommunikationer och att tillgodose näringslivets behov av transporter. Det heter vidare att trafikgrenarnas kostnadsansvar måste baseras på samhällsekonomiska kalkyler kompletterade med sociala och miljömässiga avvägningar. På ett ställe hittar jag följande yrkande: att hela landet omfattande trafikförsörjningsplaner skall upprättas baserade på en samordning av regionala och lokala trafikförsörjningsplaner. Andra liknande krav eller uttalanden görs också. I en del fall, herr talmam, låter det här som referat av tankegångar i 1963 års trafikpolitiska beslut — det är ändå tio år sedan dess — och det kan väl inte ha varit meningen med tanke på den kritik det beslutet har utsatts för genom alla år. I en del fall låter det som något slags referat av direktiven till den av regeringen i höstas tillsatta trafikpolitiska utredningen. Då fyller motionerna inte någon annan roll än som en påminnelse eller ett understrykande för utredningen, och det behövs väl knappast. Alla politiska partier sitter ju med i utredningen och kan därigenom påverka och följa arbetet. I en del fall gör man yrkanden som om man ville initiera något nytt, men verkligheten har hunnit en bra bit längre än motionsyrkandena. Den regionala trafikplaneringen är ett exempel på det. Låt mig, herr talman, redan inledningsvis göra det konstaterandet att ingen av oppositionens talesmän fram till nu har ens nämnt den länsvisa regionala trafikplaneringen vid namn. Jag ställer mig mycket undrande inför det. Det måste finnas en tanke bakom att denna viktiga planering, som pågår sedan två år över hela riket, inte ens bevärdigas med att nämnas när alla tre oppositionspartierna gör sina trafikpolitiska principförklaringar. Jag tolkar det tills vidare som att man inte vill tala om den mot bakgrund av alla de yrkanden i övrigt som man inte skulle kunna förena med ett accepterande av den regionala trafikplaneringen, för någonstans måste kanske även för en oppositionsman en gräns dras mellan vad han säger den ena minuten och vad han instämmer i den andra. I anslutning till vad jag nu sagt vill jag konstatera — det har redan konstaterats här av andra — att direktiven till den trafikpolitiska utredningen klart bygger på ett samhällsekonomiskt synsätt. Det uttalas att med den omfattning och betydelse som trafiksektorn har, med den tillväxttakt som kännetecknar den och med de investeringsbehov den representerar är det av största vikt att vi skapar betingelser för en samhällsekonomiskt riktig utveckling och fördelning av transportarbetet. Jag hänvisar i direktiven till olika förhållanden som gör att man inte enbart kan lita till konkurrensen när det gäller att uppnå en sådan ordning.

Jag konstaterar att det ställer ökade krav på trafiksektorns samplanering och samordning med andra samhällssektorer, och jag drar slutsatsen att man för att kunna fullfölja den här samhällsekonomiska målsättningen inom transportsektorn i vidare utsträckning än man sade 1963 måste förena den marknadsmässiga rörelsefriheten med en planmässig styrning och samordning. Jag har utvecklat skälen till det och skall inte gå närmare in på dem här. Det är intressant redan här, herr talman, att ett ögonblick stanna inför vad som sagts i debatten, exempelvis av centerpartiets företrädare.

Jag skall nöja mig, herr talman, med bara ett par ting för att belysa hur dikt och verklighet — eller verklighet mot verklighet kanske är ett riktigare uttryck — kan kollidera när det gäller centerpartiet. Jag tillät mig för något halvår sedan att i den här kammaren efterlysa centerns trafikpolitiska program. Jag fick det, och andra fick det väl sedermera också. I direktiven till den trafikpolitiska utredningen är det, som framhållits här av bl.a. herr Magnusson i Kristinehamn, klart utsagt — och det behöver man inte vara speciellt läskunnig för att förstå — att här är det fråga om att rätta till vad som har gått snett mellan järnväg och landsväg. Sedan finns det en rad andra frågor som också måste behandlas, men detta är den primära och huvudsakliga frågan. Centerpartiet har i en lång rad motioner begärt kraftiga — och mycket kraftiga — upprustningar av järnvägsnätet, och därom skall ingen tycka illa i och för sig.

Vad är det nämligen som här sker? Centerpartiet har motionerat om att man skall utreda en upprustning av inlandsbanan för ca 1 500 miljoner kronor. Nu säger herr Dahlgren att man ju inte vet om det blir detta belopp — det kan bli mer, och det kan bli mindre — men vi kan väl i debatten, herr Dahlgren, hålla oss till samma siffra, en och en halv miljard. Vet man över huvud taget vad det är man motionerar om, när centern samtidigt i sitt eget trafikpolitiska program inte någonstans — och nu ber jag att få herr Dahlgren till sanningsvittne — på en enda rad framställer något konkret yrkande om hur det skall gå till att upprusta järnvägsnätet?

Jag skall nöja mig, herr talman, med detta därför att det ger i all sin enkelhet svaret på många, många funderingar som vi kan ha om centerpartiet. Eftersom jag är kvar vid den här motionen om undersökning rörande upprustning av inlandsbanan, så vill jag säga att det väl inte är helt likgiltigt hur man behandlar bygder och människor i motioner, även om det är ett valår. Något ansvar måste man väl ändå, när man skriver motioner, ha mot de människor som blir berörda i en eller annan form av motionerna, även om det bara är ett utredningskrav, som herr Dahlgren säger. Han tillade ju samtidigt att det här gäller att rädda en hel bygd, och då kan ju detta motionsskrivandet inte bara vara en förflugen tanke. Vet herr Dahlgren, herr Åsling — som första namn — och andra vad man ställer till med om detta skulle bli verklighet? Vet man vad man ställer till med i en rad kommuner i exempelvis västra Dalarna? Ta Vansbro kommun som ett exempel! Vet motionärerna om att man vid ett genomförande av det här förslaget skulle undandra exempelvis Vansbro kommun möjligheterna till en vettig järnvägsförsörjning, eftersom förslaget innebär att man skall bygga järnvägen på ett helt annat ställe? Den kommunen är ju redan ur många synpunkter i en besvärlig situation. Och många andra exempel skulle kunna anföras bara med utgångspunkt i denna motion. Herr talman! Jag nöjer mig med detta. Jag har bara velat få sagt att när man handskas med de här frågorna så lättvindigt från centerpartiets sida förstår jag mer än väl de människor i dessa bygder som när de läst motionerna och intervjuuttalanden, när de fått frågan hur de ställer sig, förklarat att de blivit alldeles förskräckta över hur ett politiskt parti med något ansvar — som man tror att alla partier har — kan komma med sådana här förslag. Ja, det har t.o.m. gått så långt att en tidning åberopade ett uttalande av en centerriksdagsman — nu vet jag inte om tidningen hade återgett honom rätt, men någonting är väl sanning i det också — som skulle ha uttalat, att om han läst motionen till slut hade han naturligtvis aldrig skrivit på den. Men även med hänsyn till att man i sådana här fall kan råka ut för olycksfall i arbetet har jag med detta bara velat säga att man får vara hänsynsfullare mot människor i glesbygd än vad exempelvis centerpartiet har varit här. Och jag bjuder er gärna att åka ut exempelvis till Vansbro kommun, som jag nyss nämnde, och förklara hur ni tänkt er att de som redan nu har bekymmer upp över öronen skall klara sig i ett läge där ni tar även järnvägen ifrån dem, för det fall detta förslag skulle bli verklighet. Herr talman! Den trafikpolitiska utredningen skall pröva en rad viktiga frågor för den trafikpolitik vi skall ha i framtiden och där järnvägen och landsvägsproblemen är de helt dominerande. Men samtidigt har vi också denna regionala trafikplanering, som jag gärna vill tala om under ett par minuter — den har inte nämnts av någon här. Redan i september 1970 tillsattes en särskild arbetsgrupp i mitt departement — den fick namnet trafikplaneringsutredningen — med uppdrag att utarbeta riktlinjer för en länsvis regional trafikplanering. Utredningen skulle bedriva sitt arbete i anslutning till en försöksverksamhet i ett par särskilt utvalda län — vi valde Norrbottens och Östergötlands län — och med ledning av erfarenheter från de länen skulle riktlinjer sedan utarbetas, att ligga till grund för planeringsarbetet i övriga län. Uppdrag till landets alla länsstyrelser att genomföra en sådan regional trafikplanering meddelades i ett beslut i oktober 1971, och sedan fick länsstyrelserna i februari 1972 anvisningar för den första kartläggande och inventerande etappen. I juni i fjol utgavs till vägledning vid trafikplaneringsarbetet en faktasamling över transportarbete, transportströmmar och trafikanläggningar, och jag har ett minne av att vi distribuerade den bl.a. till riksdagens ärade ledamöter. Med ledning av anvisningar har länsstyrelserna under 1972 genomfört ett inventeringsarbete. Samtidigt har i de båda försökslänen — alltså Norrbottens och Östergötlands län — i samverkan med trafikplaneringsutredningen arbete pågått med själva planeringsetappen. På grundval av de erfarenheter vi hittills fått har vi så i mars i år skickat ut anvisningar till alla övriga länsstyrelser, avseende den planeringsetappen, och för deras del angett målet att förslag till planer skall vara utarbetade till den 1 oktober 1974. Det här är bara några korta data för att belysa att ett mycket intensivt utvecklingsarbete sedan flera år pågår för att omsätta allmänna målformuleringar i vad jag vill kalla politiskt handlande. Genom den här planeringen får vi ett mycket bättre underlag för att bedöma arbetsfördelningen mellan transportgrenarna och för att bättre anpassa transportsektorn till övergripande samhälleliga målsättningar — jag har tidigare nämnt exempelvis regionalpolitiken. Inom transportsektorn bygger planeringen av den regionala trafiken på en strävan att samordna den i förhållande såväl till den lokala trafiken som till den övergripande interregionala trafiken. Den saken har också tagits upp i motioner. Självfallet är värdet av en sådan trafikplanering mycket stort. Den ger bättre möjligheter till samhällsekonomiskt vettiga lösningar och större möjligheter att undvika mera politiskt slumpmässigt framkastade och samhällsekonomiskt mindre genomtänkta uppslag rörande åtgärder på trafikområdet. Jag har nyss berört en centerpartimotion i det sammanhanget. Det får inte vara på det sättet — eller borde åtminstone inte vara så — att man vid ett frångående av det rent företagsekonomiska synsättet får tillåta sig att under allmänt åberopande av samhällsekonomi och regionalpolitik göra satsningar som inte rimligen kan försvaras mot bakgrund av den resursprioritering som ändå måste till. Bland det viktigaste med den regionala trafikplaneringen är kanske möjligheten att på ett nytt sätt tackla frågan om järnvägarnas, enkannerligen de olönsamma järnvägarnas, framtid. Arbetet går nämligen så till att länsstyrelserna håller i det på länsplanet. I samarbete med alla kommuner diskuterar man den framtida trafikbilden för kommunen eller kommunerna. Man diskuterar den kollektiva trafikbilden, där man skall väva samman trafiken i den yttersta glesbygden i vad gäller bussarna, tågen, lastbilarna, taxi, godstrafiken med tåg — eller rent av flyg, om vi tänker på de inre delarna av övre Norrland osv. — till ett mönster som skall passa något så när för alla.

Jag har nu själv ute i kommunerna träffat högt uppskattade kommunalmän, som har sagt att nu kan vi sitta och resonera om järnvägsekonomi just när det gäller den järnväg som går genom vår bygd. Man kan nu diskutera den olönsamma järnväg som går genom kommunen eller kommunerna, och man kan fråga: Är det riktigt att vi lägger ned så många miljoner på ett bidrag till SJ för denna järnvägstrafik, där pengarna kanske inte gör den nytta som de kunde göra, om vi satsade dem på en annan form av kollektiv trafik? Jag har velat nämna detta som exempel på att diskussionen om det olönsamma järnvägsnätet nu förs inom mycket finmaskiga områden, representerade av kunniga och ansvarskännande kommunalmän och länsstyrelser runt om i landet. Det kanske är det som gör att vi nu inte på samma sätt som bara för ett par år sedan upplever det såsom man tidigare ofta gjorde, nämligen att besluten om att lägga ned järnvägar redan var fattade innan man kunde diskutera frågorna och påverka besluten. Jag tror att när detta arbete är färdigt, i oktober nästa år, så kommer vi att få en annan diskussion om det olönsamma järnvägsnätet. Då kommer vi att uppleva hur man på ett helt annat sätt än tidigare har gått in i de ekonomiska frågorna och hur man kanske kommit fram till att det kan inte vara riktigt att här satsa på fortsatt järnvägsdrift. Eller man kan vända på saken och säga att denna järnväg kan användas i det nya trafikmönstret — och då är det säkert också riktigt. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa synpunkter på de övergripande utredningar som nu pågår på trafikområdet och skall sedan bara göra några korta kommentarer till vad som har sagts av de talare som har deltagit i debatten hittills. Herr Gustafson i Göteborg började med att säga något som jag måste upprepa. Han sade att vi nog inte får så många personbilar i framtiden som vi har trott. Han hänvisade då till prognoser som säkert är riktigt framtagna och som herr Gustafson trodde på. fr.o.m. nu tror han inte längre på de siffror som andra prognosmakare har tagit fram och som visar på en ökning av antalet bilar under kommande år.

I så fall kan vi väl diskutera det också. Nu tror jag emellertid att vi skall vara mycket försiktiga med att dra långtgående slutsatser av denna senaste prognossiffra. Bara under förra året, som ändå var lågkonjunkturår i vårt land, hade vi en nyinregistrering av personbilar som låg mycket över den under många tidigare, ur konjunktursynpunkt goda år. Därför tycker jag att det var litet vårdslöst av herr Gustafson att så där abrupt tro på en alldeles nyligen framtagen prognos att antalet personbilar skulle minska i stället för öka i början av 1980-talet. Frågan om sjöfarten och den trafikpolitiska utredningen lämnar jag därhän. Jag har bara att tillägga att jag därvidlag helt delar den syn på frågan som herr Magnusson i Kristinehamn gav uttryck åt för en stund sedan. Jag har också den bestämda uppfattningen — som jag nyss talade om — att det är prioriteringen av vägtrafiken i förhållande till järnvägstrafiken som måste övervägas, och varje förlängning av utredningen genom tilläggsdirektiv är naturligtvis mycket riskabel. Sedan har herr Gustafson också tillsammans med herr Dahlgren — och jag tror även herr Lothigius — tagit upp Gotlandsfrågan. De sade att man måste ta hänsyn till Gotlands förhållanden. Herr Gustafson nämnde att Gotland nu är en enda kommun och kopplade ihop den omständigheten med den kommande trafikförsörjningen där. Han menade att man måste särbehandla Gotland i sådana här sammanhang. Jag tror mig kunna säga utan att gå in i detalj att Gotland varit och är föremål för mycket intensivt studium och arbete från statens sida, och allt som kan göras från tid till annan för att underlätta för dem som bor på Gotland görs också. Vad våra oppositionstalare inte nämnde någonting om, sedan de slagit ned på flygpriser och annat, var att det ändå också har skett något med transportstödet till Gotland. Det är klart att det inte är matnyttigt för oppositionen att säga det, men jag får väl fylla i och anföra att vi, i samband med att vi lade fram förslaget om förstärkt regionalpolitiskt transportstöd för landet i övrigt, mitt under pågående försöksperiod för Gotland har gått in med ett tilläggsförslag. Det innebär att vi har fått ned längdmetertaxan med 75 procent på knappt två år — och det är inte så litet att det inte är värt att nämna i en sådan här debatt, när man skall försöka vara objektiv. När det sedan gäller flygpriserna till Gotland är jag inte på det klara med vad man från oppositionens sida avsåg med det anförda. Klart står att flygbolagen — i det här fallet Linjeflyg — genom att statsmakterna har gjort en omfördelning av passageraravgifterna på inrikesoch utrikestrafiken som frigjort ett kapital på mellan 10 och 12 miljoner kronor, kan använda detta för prisreduceringar. De pengarna har bl.a. använts för att sänka priset för på Gotland boende, som dessutom — enligt fattat beslut — är befriade från den nya bokningsavgiften när de flyger. Priset för en på Gotland boende är alltså från den 1 maj, inklusive bokningsavgift, 90 kronor. Det är klart att man kan ha önskningar därutöver, men jag har velat anföra att det som sades för en stund sedan, att det skulle ha skett klara och ovedersägliga försämringar för på Gotland boende, inte är riktigt. Att sedan för andra än gotlänningar samma prissystem har kommit att användas som för landet i övrigt kan knappast betraktas som märkligt. När beslutet just hade fattats, sade man att rabattsystemet inte skulle vara med beträffande Gotland. Det singlade så många rykten i luften beträffande resultatet av beslutet för Gotland, att jag inte kunde famna in hälften av dem första kvällen. Det mesta är nu hopsamlat i samma påse, och man har nu fått utklarat att det inte var så illa som det sades. Möjligen har herrar Lothigius, Dahlgren och Gustafson i Göteborg ännu inte fått hela sanningen beträffande Gotlands flygpriser sig förelagd, och i så fall förlåter jag dem; jag var själv ett tag så överhopad med rykten att jag fick lov att gå till mina egna källor för att kontrollera att jag inte hade läst fel. Men det finns en annan aspekt på Gotland att ta upp som är värre. Centerpartiets ledare, herr Fälldin, har enligt tidningsuppgifter för ett par tre veckor sedan vid ett besök på Gotland ställt ut vissa löften till gotlänningar och andra när det gäller resor till och från Gotland.

Det vore ur renlighetssynpunkt befriande om herr Dahlgren nu inför kammaren ville tala om vad herr Fälldin lovat på Gotland.

Även bil skall få medföras gratis. Han har nämligen enligt uppgift sagt att Gotlandstrafiken bör jämföras med den färjetrafik som vägverket driver i Ångermanälven i närheten av herr Fälldins bostad. Hur den färjan drivs har jag verkligen kontrollerat. På denna färja, som går över Ångermanälven, åker alla fritt. Det är för att ge ren sakupplysning till oss som finns här och även till gotlänningarna som jag är angelägen att detta nu klaras ut. Det bör inte vara någon svårighet att göra det, eftersom det är snart tre veckor sedan det hela utspelades.

Vi har ett ansvar för de ca 50 000 personer som bor på Gotland, ett ansvar som sträcker sig litet längre än till att kasta ut obekräftade och okontrollerade löften.

Och så går herr Lothigius över till något helt annat. Jag skall, herr talman, inte bläddra mer i mina anteckningslappar, som har upptagit enbart sådana vårdslöst utkastade siffror, uppgifter och löften. Men jag upprepar, herr talman, att om vi i vårt land någonsin skall kunna förmå människorna ute i bygderna att tro på någonting av vad vi säger, är det angeläget att vi slutar med sådana påståenden och utkastade — förlåt — klyschor. Om herr Lothigius här ställer ut löften om att han har svenska folket bakom sig för en satsning på inrikesflyget med 1 miljard kronor, är herr Lothigius också skyldig att inför kammaren redovisa var dessa pengar skall tas, och i så fall vad de skall användas till inom inrikesflyget. Man kan med de exempel som jag har anfört bara komma fram till en enda uppfattning, nämligen att det på oppositionssidan råder en gränslös förvirring i dessa frågor. Man kastar ur sig påståenden, löften, siffror och uppgifter på ett sätt som visar att man tror att man inte behöver ta något ansvar när man kommer ut härifrån, därför att uppgifterna inte går att kontrollera. Ingen kommer ihåg från dag till annan vad man har sagt, och det går dessutom alltid an att säga att det pågår utredningar, tycks man resonera. Men det är viktigt även med utredningar, herr Dahlgren! Man kan inte bara skylla ifrån sig och säga att det inte är säkert att det här blir någonting; det är bara en utredning vi begär. Jag förlänger inte denna del av debatten ytterligare. Jag sade för ett år sedan — jag vill sluta anförandet med det — att om vi successivt skall kunna förbättra trafikförsörjningen i landets alla delar, ligger möjligheterna i att knyta utbyggnaden till en planering och prioritering av investeringarna. Det gäller å ena sidan att förhindra samhällsekonomiskt slöseri genom oövertänkta och dåligt samordnade satsningar. Å andra sidan gäller det att se till att utbyggnaden blir balanserad med tanke på de regionalpolitiska målsättningarna.

Det skulle innebära en samhällsekonomiskt sett helt oacceptabel misshushållning med resurserna. Jag tror jag i fjol också tillät mig säga att det nu en gång är så, att stöd åt allt ger utveckling åt ingenting. Jag tycker det är en sats som är värd att besinna när man i denna debatt på det sätt som redan har skett, och utan något försök till bevis, bara framför en rad önskelistor.

Herr talman! Vi förde en seriös trafikpolitisk debatt i den här kammaren, och det tyckte kommunikationsministern inte om. För att liva upp debatten kastade han omkring sig en del mycket egendomliga påståenden. Först och främst var det när det gäller den personbilsprognos som jag nämnde inte fråga om att minska antalet bilar. Jag refererade till de siffror som kommunikationsministern själv har lämnat i sin statsverksproposition, enligt vilka den tidigare uppskattningen, att vi år 1980 skulle ha 4 miljoner bilar här i landet, har skrivits ned undan för undan, så att vi nu är nere i ungefär 3,3 miljoner, alltså 700 000 bilar färre, vilket givetvis påverkar hela trafikplaneringen. Nu säger kommunikationsministern: Tro inte på de siffrorna! Vet inte herr Norling om att de finns i herr Norlings egen proposition? Sedan säger kommunikationsministern: Tydligen vågar oppositionen inte tala om den regionala trafikplaneringen, för den har inte sagt ett ljud om den. Sanningen är ju att det arbetet pågår. Resultatet kommer att redovisas nästa år. Vad som har kommit är en del faktaredogörelser från olika län. Men skall vi tala om den regionala trafikplaneringen — jag var finkänslig nog att inte göra det — skall jag be att få påpeka att kommunikationsministern har lovat att resultatet av den andra etappen i försökslänen, Norrbottens län och Östergötlands län, skulle föreligga vid årsskiftet 1972-1973 och vara till vägledning. Jag frågade flera månader efteråt efter detta, och det finns ännu inte tillgängligt. Nåväl, förseningar kan vara ursäktliga, men man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Sedan ställde jag en del frågor i mitt anförande. En fråga gällde persontaxorna på långa sträckor på järnvägarna. Här finns nu vissa nedsättningar när det gäller flyget, och jag frågade: Skall inte kommunikationsministern ge SJ en chans? Överväger inte kommunikationsministern att införa ett stöd till persontransporterna på långa sträckor också för SJ? Det är något som jag tror att många människor är väldigt intresserade av att höra, men de frågorna hann inte kommunikationsministern svara på på grund av alla de beskyllningar som han utslungade mot oppositionen. Jag frågade också: Hur går det nu med de bandelar som SJ vill ha 100 miljoner kronor i ersättning för men för vilka SJ inte får de begärda pengarna. SJ:s generaldirektör säger att antingen måste han avskeda ett par tusen människor eller också måste han göra kraftiga trafikinskränkningar på dessa bandelar som ju är integrerade delar i det stora järnvägsnätet. Jag bad kommunikationsministern, på mitt vanliga försynta sätt, att ge en kommentar till detta — jag tror att svenska folket är intresserat — men inte heller det hann kommunikationsministern med. Sedan frågade jag om de kommersiella distriktsenheterna. Den frågan är faktiskt ännu mer motiverad nu sedan utskottets vice ordförande på ett förvånande sätt har sagt att ett uppfyllande av riksdagens klara uttalande skulle innebära att man skulle ordna beredskapsarbete för järnvägstjänstemän. Nej! Vi har begärt att de kommersiella distriktsenheterna skall byggas ut så att de kan bli aktivt arbetande marknadsenheter. Då tycker jag att vi skall ta seriöst också på denna fråga.

Herr talman! Det är illa att statsrådet Norling inte har förstått att den lågmälda tonen i dag var ett försök att inbjuda honom till en diskussion, där man skulle försöka finna en gemensam nämnare; debatten om trafikpolitiken som den skall utformas är nämligen mycket viktig för regionaloch planeringspolitiken. Jag beklagar att statsrådet inte vill delta i en sådan diskussion utan som vanligt försöker konstruera skiljelinjer genom beskyllningar. Herr statsrådet gör ett stort nummer av att ingen här i dag har nämnt någonting om den viktiga trafikplanering som förekommer. Herr statsrådet har tydligen hört på mycket dåligt. I mitt inledningsanförande sade jag: ”Trafikplaneringen som den utformas i direktiven kommer att vara väsentlig i det slutliga ställningstagandet beträffande trafikens utformning och omfattning.” Statsrådet tar sedan upp vårt trafikpolitiska program. Detta är ju ingen nyhet, då herr statsrådet vid många tillfällen i denna kammare visat att han inte bara har svårt att förstå det, utan också har svårt att få tag i det. När nu statsrådet haft vårt trafikpolitiska program i mer än fem månader för närmare studium, hade åtminstone jag förväntat mig att han skulle ha läst det. Det är nämligen så att centerpartiets inställning till järnvägar, som statsrådet efterlyst, har redovisats i vår partimotion och i det trafikpolitiska programmet, och det återfinns under rubriken ”Kollektivtrafik” på s.3, 4, 6 och 14 i programmet. Men jag är naturligtvis medveten om att statsrådet ändå kommer att säga att vad som står där inte har någonting med järnvägstrafik att göra. För att sedan ta upp frågan om Gotland. Jag är alldeles övertygad om att vad herr Fälldin sagt på Gotland är att den fasta befolkningen i skärgården och på Gotland måste till vägpriser kunna resa med båt eller färja till fastlandet. Jag vill gärna fråga chefen för kommunikationsdepartementet, om han tycker att det är ett orimligt krav att medborgare i landet skall behandlas lika oavsett var de bor.

Herr talman! Jag har ju mött herr kommunikationsministern utanför denna kammare och har då uppfattat honom som en reko karl, mjuk och fin i sitt sätt. Och så blir han så konstig när han kommer upp i talarstolen — det är något slags hatallergi som utvecklar sig här. Jag vet inte vad det kan bero på. Det är ju inte på det sättet vi skall föra en debatt i denna kammare. Han betygsatte först debatten såsom matt och innehållet i våra reservationer som skrämmande. Sedan förde kommunikationsministern fram sitt grova artilleri och gjorde vissa uttalanden som inte alls stämmer med verkligheten. Kommunikationsministern behöver nog en man vid sin sida som skriver upp vad vi säger här i talarstolen, så att han inte behöver missta sig på det. Jag har exempelvis berört denna trafikplanering på det sättet att jag har talat om vissa riktlinjer i de regionalpolitiska övervägandena på kommunikationssidan. Därmed menade jag också att det var alldeles givet att vi i den trafikpolitiska kommittén inte kan fullgöra vårt arbete utan att ta del av den regionala trafikplaneringen. Det är ju alldeles självklart, och det behöver man inte upprepa. Kommunikationsministern sade också att jag hade förordat en miljard till flyget. Nej, jag sade att vi satsar på ett långt avancerat flyg till vårt försvar att användas i krig men att vi inte har satsat på våra fredliga kommunikationer modernt och slagkraftigt. Om vi hade frågat svenska folket om man är beredd att lägga en halv eller en miljard på snabba tågförbindelser från Skåne upp till Lappland efter ett nytt avancerat program och mönster, är jag övertygad om att man hade svarat ja. Då säger kommunikationsministern att det är att utkasta löften, och han frågade hur vi skulle finansiera detta. Jag har redan framfört till herr Mellqvist att vi föreslagit två vägar. Vi kan för det första inte klara detta utan en annan ekonomisk politik, herr kommunikationsminister. För det andra har vi i denna kammare ett flertal gånger framfört vår syn på hur man skall klara vägsituationen i detta land genom att låna upp ett antal miljarder kronor för att bygga tullvägar, varigenom man får mera pengar till disposition för kommunikationsväsendet i detta land. Det är två av våra linjer i detta sammanhang.

Herr talman! Det är möjligt att det tonläge jag använde i mitt första inlägg var något kraftfullare än det oppositionens talesmän hade använt. Jag förklarade vad det kunde bero på. Det berodde väl på att diskussionen var matt; oppositionen var litet försiktig och rädd för att behöva avslöja alla de taktiska finter man nu gemensamt försöker spela upp. Det blir så när man dels skall förklara sig för allmänheten, dels skriva trafikprogram och annat. Egentligen avsåg jag bara detta, och då blev väl mitt röstläge något högre än oppositionens. Men det fanns som sagt en naturlig förklaring därtill. Låt mig sedan gå till de direkta frågor som jag inte hann med att besvara förra gången. Herr Gustafson i Göteborg talade om persontaxorna på de långa avstånden. Ja, dessa finns medtagna i de direktiv som den trafikpolitiska utredningen har fått. Det är en av de fyra punkter utredningen har att arbeta med. Det borde vid det här laget inte vara någon nyhet för herr Gustafson. Att SJ dessutom under tiden har möjlighet att i vanlig ordning genom kommersiella rabatter om möjligt göra det lättare för sig och även för trafikanterna ligger ju i sakens natur, men SJ:s taxesystem skall som sagt tas upp av utredningen. Fråga nr 2 gällde hur det skulle gå för de bandelar, till vilka SJ nu säger sig inte få pengar och som det annonserats att man måste göra något åt från SJ:s sida. I botten ligger att några järnvägsnedläggningar i princip inte skall äga rum förrän den regionala trafikplaneringen är färdig. Några beslut skall inte behöva fattas före ingången av 1975. Jag försökte i mitt första inlägg, som visserligen var kort, att klarlägga hur jag ser på den regionala trafikplaneringens möjligheter att resonera i framtiden om det olönsamma järnvägsnätet. Jag skall inte upprepa det resonemanget utan hänvisar på nytt till detta. Dessa bandelar, som jag sett nämnda i flera olika sammanhang, är förlustbanor i större eller mindre grad, och den trafikpolitiska utredningen har ju fått som en av sina arbetsuppgifter att också se på det olönsamma järnvägsnätet. Jag minns inte exakt hur formuleringen i direktiven är, men meningen är att utredningen skall se på hur de olönsamma bandelarna i framtiden skall inlemmas i det ekonomiska tänkandet för SJ som helhet. Vad beträffar de kommersiella enheterna i Umeå, Växjö och Borås vill jag hänvisa till det svar jag gav på en enkel fråga av herr Larsson i Umeå för halvannan vecka sedan. Herr Larsson och jag hade då en diskussion efter mitt frågesvar, och vad som sades då fyller vad jag hade tänkt svara även här i dag. Jag skall inte göra ett försök att på nytt gå tillbaka till centerpartiets trafikpolitiska program, herr Dahlgren, men jag läser upp ytterligare en mening, nämligen den där det står att ”åkeriföretag bör kunna få statliga kreditgarantier”. Jag tycker att den så sällan refereras av centerpartiets talesmän, när de är ute och talar för ett bibehållande av järnvägsnätet. Denna mening står där som en alldeles extra liten krydda i debatten om möjligheterna att klara järnvägen i förhållande till landsvägstrafiken. Det står nämligen ingenstans en motsvarande mening om järnvägen. Någon avsikt har man väl haft när man satte dit dessa ord. Det kan inte bara vara för att fylla sidorna, som man säger det i programmet. Det finns någon dunkel punkt här, herr Dahlgren, och innan jag fått riktigt klart för mig vad det är tillåter jag mig att upprepa frågan. Efter att ha läst programmet några gånger finns, såvitt jag förstår, ingenting som på något sätt skulle kunna sägas prioritera järnvägen i annan mån, men man säger faktiskt på ett ställe att transporttekniken måste utvecklas så att transporter på järnvägen stimuleras. Men denna utveckling pågår. Man arbetar vid järnvägen för fullt med tekniken, och där tror jag inte att man behöver vänta några större brister. Jag kanske skall säga några ord om Gotland på nytt. Det var en intressant deklaration som herr Dahlgren gjorde om vad som sig haver hänt under partiledarens besök på Gotland. Jag skall med förlov sagt vänta tills jag får läsa protokollet. Men jag fattade av herr Dahlgren att partiledaren skulle ha sagt att den fasta befolkningen — och skärgårdsbefolkningen, tillade herr Dahlgren — skulle ha möjligheter att till vägpriser färdas till och från Gotland. Tidigare i dag har en annan talare i en helt annan debatt sagt att mycket prutades ej men hälften prutades genast. Är det vad som har hänt efter herr Fälldins besök där, då är även hela Gotlands befolkning lurad vid det här laget. Innan jag tog till orda i den här delen av debatten i dag undersökte jag faktiskt noga genom förfrågningar i Gotlands kommun hur det förhåller sig med detta. Det är inte vilka som helst som sitter i ledningen där. De är av den uppfattningen att herr Fälldin har lovat fria resor plus fri transport av bil — om man nu har en sådan med sig — åt såväl på Gotland boende som åt andra. Det här kan förefalla vara en strid om ord, men det är det inte herr Dahlgren, utan detta gäller allvarliga ting. Om nu den version som herr Dahlgren har gjort sig till tolk för — jag är inte säker på att det är den sista versionen av vad som har sagts — kvarstår, så är lärdomen av det lilla som har sagts här att ni någon gång måste lära er att vara litet försiktigare. Dessa olika versioner orsakar ett förfärligt springande fram och åter, diskuterande och framtagande av uppgifter och feluppgifter från olika håll. Ni kan åtminstone hjälpa oss andra att slippa ifrån detta kontrollerande arbete genom att hålla er till en och samma version när ni är ute och talar.

Herr talman! När det gäller olika versioner beträffande Gotlandstrafiken såg jag en löpsedel med orden: ”Jag glömde Gotland, sade Norling”. Det finns tydligen också olika versioner när det gäller herr Norlings sätt att uttrycka sig om Gotland. Jag är tacksam för de svar jag fick på mina frågor. När det gällde persontrafikstöd på längre sträckor fick jag nu beskedet att frågan ligger i trafikpolitiska utredningen. SJ kan under tiden komma med kommersiellt motiverade rabatter, men något förslag om persontrafikstöd på längre sträckor kommer icke förrän trafikpolitiska utredningen lägger fram ett sådant förslag. Det var faktiskt en nyhet och en som jag tycker intressant upplysning. När det gäller distriktsenheterna lyssnade jag på den frågestund herr Norling talade om. Jag tyckte nog då att det i slutet av kommunikationsministerns anförande fanns en beredvillighet från hans sida att verkligen se över den här frågan. Genom sitt ställningstagande gjorde riksdagen ett direkt uttalande om hur man vill ha det, och då är det också riksdagens och regeringens sak att se till att de intentioner som ligger bakom beslutet blir förverkligade. Så några ord om de här diskuterade järnvägslinjerna. Samtliga är av den karaktären att experterna inte har ansett att SJ i fråga om dem är berättigad till den speciella ersättningen för trafiksvaga järnvägar. Många av dem är mycket livligt trafikerade och kan sägas ingå i det normala järnvägsnätet. Nu säger kommunikationsministern att den frågan skall behandlas. Men under tiden går SJ ut och säger att man skall göra kraftiga trafikinskränkningar. Man får inte lägga ned järnvägslinjer, men trafikinskränkningarna kan vara av sådant slag att hela bansträckans framtid sätts i fråga. En järnvägslinje har ju en framtid bara om den tillgodoser trafikbehovet. I den förvirring som nu har uppstått genom SJ:s olika framträdanden, där man har sagt att man vill införa extra avgifter på sträckorna och att man skall införa kraftiga trafikinskränkningar, vore det angeläget att få ett klarläggande ord från kommunikationsministern så att de människor som bor i de områden där dessa banor går fram vet hur deras framtid skall bli i det här avseendet.

Herr talman! Om inte statsrådet Norling har upptäckt det så skall jag berätta att även om det är så att vi lyckas förhindra statsrådet att lägga ned flera järnvägslinjer, även om vi lyckas bygga nya järnvägslinjer i det här landet, kommer vårt samhälle ändå att ha ett behov av lastbilar och lastbilstransporter. Vi har då sagt att det är rimligt att även åkeriföretagen får statliga kreditgarantier. De förluster på järnvägslinjerna som har uppstått och som kommer att uppstå har jag talat om förut i dag. Vi är beredda att täcka in dessa förluster. Det hade varit bra om statsrådet då hade lyssnat till vad jag sade om hur man skulle kunna förändra kommunikationsverken så att de kunde spela en större roll i det framtida samhället. Jag hinner inte nu utveckla detta ytterligare. Tillbaka till Gotland. Herr statsrådet borde nu efter fem månader ha kommit fram till sista sidan i centerns trafikpolitiska program. Där står längst upp: ”Den fasta befolkningen i skärgården och på Gotland måste till vägpriser kunna resa med båt eller färja till fastlandet.” Jag vet inte vad det är för vägar som statsrådet brukar befara, om han är van att betala några kostnader oavsett om han går till fots, åker cykel eller kör bil. Jag menar att det måste gälla precis samma princip för gotlänningarna, som för övriga svenskar. Gotland är en del av Sverige, och gotlänningarna skall behandlas på samma sätt som befolkningen i övrigt. Det vore bra om statsrådet ville svara på den fråga jag ställde förut: Menar statsrådet verkligen att vi skall hålla på att behandla gotlänningarna annorlunda än andra medborgare?
Herr talman! Nu är det nog bäst för herr Dahlgren att vi snabbt avslutar den här diskussionen om Gotland. Jag vet att det står i centerns trafikpolitiska program att gotlänningarna skall kunna färdas till vägpriser mellan fastlandet och Gotland. Herr Fälldin har på Gotland enligt samstämmiga uppgifter hittills sagt att gotlänningar, och alla andra, skall få åka gratis mellan Gotland och fastlandet och att de skall få ta sina bilar med sig gratis. Vad lägger herr Dahlgren in i begreppet vägpriser? Vad är det för något när man är på fastlandet och åker bil? Vet herr Dahlgren att det är litet längre mellan fastlandet och Gotland än över Ångermanälven? Har herr Dahlgren någon gång reflekterat över vad som menas med begreppet vägpriser när det gäller att färdas exempelvis med bil 12—15 mil på fastlandet? Kan herr Dahlgren få någon överensstämmelse mellan löftet om gratis transport för gotlänningarna och deras bilar mellan fastlandet och Gotland och vad det kostar att färdas lika långt på fastlandet, exempelvis med bil? Herr Dahlgren, jag föreslår att vi för centerpartiets skull fortsätter debatten vid något annat tillfälle.

Herr talman! Efter denna något upptrappade omgång i debatten om trafikpolitiken skall vi kanske gå ned till det normala debattläge som förelåg innan statsrådet gick in i debatten. Jag skulle i mitt anförande något vilja utveckla en del synpunkter som jag har på trafikpolitiken, såsom ett komplement till vad herr Gustafson i Göteborg tidigare har sagt. Under den här vårriksdagen har regeringen framlagt en rad propositioner, som utgör olika steg mot förverkligandet av de regionalpolitiska beslut som i princip fattades av föregående års höstriksdag. Jag tänker på propositionerna om den regionalpolitiska stödverksamheten och om statens industriverk samt på förslaget angående transportstödet. Vi kan även räkna in det statliga stödet till olönsam busstrafik i denna grupp av förslag till regionalpolitiska åtgärder. Några av förslagen har alltså beröring med trafikpolitiken som ett av de regionalpolitiska medlen. Men de övergripande trafikpolitiska frågorna har överlämnats till den trafikpolitiska utredningen som nyligen kommit i gång med sitt arbete. Jag skall väl inte heller glömma att nämna även trafikplaneringsutredningen, vars resultat vi väntar på och som kommer att få betydelse för den framtida transportförsörjningen. Den trafikpolitiska utredningen har tillkommit som en följd av en bred opinion, där folkpartiet gått i täten. Direktiven till utredningen kan i långa stycken ha tagits ur folkpartimotionerna. I den trafikpolitiska debatten i höstas framhöll jag, att en pågående utredning inte får bli ett skynke som dras över alla problem som vi dagligen brottas med. Under utredningens gång måste det ges utrymme för förbättringar i avvaktan på utredningens förslag. Det kan t.o.m. vara nödvändigt att under pågående utredning bedriva viss försöksverksamhet, som kan ge bättre underlag åt utredningens bedömningar och ställningstaganden. En död hand över den trafikpolitiska utvecklingen i avvaktan på trafikpolitiska utredningen gagnar inte regionalpolitiken. Det är väl om detta striden har stått för herr statsrådet. Han vill lägga de aktuella frågorna åt sidan i väntan på utredningens resultat. Folkpartiet har ändå i ett par motioner i år föreslagit sådana konkreta åtgärder som kan genomföras utan mer omfattande utredningsarbete. Det måste också ses som en nödvändighet från järnvägens synpunkt, om denna inte alldeles skall komma i skymundan innan utredningens förslag lagts fram. Herr Gustafson i Göteborg har i sitt anförande redan översiktligt berört de temporära och långsiktiga reformförslag folkpartiet lagt fram i sina motioner. Det är bara på några punkter som jag skulle vilja komplettera vad som anförts. I fråga om de kortsiktiga åtgärderna finns åtskilligt att göra. Kommunikationsministern har nyligen genom pressen låtit oss veta — och det har debatterats här alldeles nyss — att ett nytt taxesystem kommer att införas inom inrikesflyget. Ingen skall förledas tro, att vi härigenom har öppnat vägen mot något slags folkflyg. Genom omkonstruktionen av taxesystemet når man i vissa lägen och under vissa förutsättningar en del förmåner på de längre avstånden. Men vi når ingen utjämning mellan landets olika delar enbart med tekniska omkonstruktioner av flygtaxorna. Något mera än ett tupptjät mot ett svenskt folkflyg är från min synpunkt inte denna omkonstruktion av taxorna. På sikt måste ett utökat flygnät för de inre delarna av landet och ett kraftigt persontransportstöd, inte bara när det gäller flyget och persontransporterna på järnväg utan också när det gäller godstransporterna, vara medlet att bryta den ekonomiska och känslomässiga isolering man upplever i dessa delar av vårt land. Förr kan man inte tala om ett från kommunikationssynpunkt rundare Sverige. Under det pågående utredningsarbetet borde det också finnas stora möjligheter till försöksverksamhet inom statens järnvägar. för att hävda dess konkurrenskraft såväl i fråga om persontrafik som i fråga om godstransporter. Jag går förbi persontrafiken, eftersom den redan varit ett hett debattämne för en stund sedan. För inte så länge sedan hade jag och kommunikationsministern en kort men intensiv debatt om SJ:s möjligheter till en mer flexibel taxepolitik för att kunna hävda sig bättre i konkurrensen med andra transportmedel, främst lastbilarna. Statsrådet avvisade frågan med den egendomliga vinklingen att departementet inte kunde gå in i några fraktförhandlingar. Något sådant har det aldrig varit tal om.

Vi har ju gott om exempel på hur SJ förlorar den ena marginalkvantiteten efter den andra.

Det var med tillfredsställelse jag noterade att vi kunde nå majoritet i utskottet för bl.a. folkpartiets förslag, att den trafikpolitiska utredningen skall ges tilläggsdirektiv att i sin prövning även ta med kustsjöfartens roll i sammanhanget. Jag skulle här vilja fråga statsrådet vad han menar med ”planmässig samordning och styrning”. I sitt tidigare anförande nämnde han att han mycket utförligt motiverat varför han vill komma fram till en planmässig samordning och styrning, men innebörden av det har han inte tolkat. Svaret kan utebli, och det är väl då utredningens sak att försöka göra tolkningen — jag tillhör ju utredningen. Politiska beslut om avgränsningar mellan olika transportmedel är inte ensamma och kan kanske inte ens till en del vara någon lyckad metod att skapa en tillfredsställande transportförsörjning. Järnvägen når inte till landets alla delar och orter. Sjöfarten gör det ännu mindre. Lastbilarna är vårt smidigaste transportmedel. Flygfrakten spelar tills vidare en ganska undanskymd roll i den totala transportbilden inom landet. De tre olika yttransportmedlen är tillsammans ett instrument, med vart och ett sina speciella kvaliteter. De behöver inte vara varandras bittra ' konkurrenter utan bör hellre vara enheter i ett sammanvävt system: Förbindelselänken heter integration och samordning. Vi har redan kommit mycket långt i fråga om enhetslastsystem. Inom den utrikes sjöfarten är man inne i den tredje eller snart fjärde generationen i fråga om system för transport av enhetliga lastbärare. En kraftig utveckling sker även inom landtransportområdet. Men här finns inget planmässigt samarbete med den klara målsättningen att uppnå ett integrerat system mellan lastbils-, järnvägsoch sjötransporter. Det är en stor svaghet. Marknaden för lastbärare växer snabbt. Delvis följer man internationell standard. Men någon samordning sker inte. Vill man skapa nya fraktsystem som bygger på enhetslaster måste dessa kunna anpassas till flera trafikslag. Det kräver en långtgående teknisk standardisering av utrustningen. Folkpartiet anser att det ankommer på regeringen att ta erforderliga initiativ till samordning i det syftet. På grund av transportsystemets genomgripande betydelse för förtagens interna produktionsplanering är det nödvändigt med ett nära samarbete mellan näringsliv och myndigheter. Till sist vill jag nämna en fråga som berörs i folkpartiets motion nr 310 och som i dagarna fått förnyad aktualitet. Det gäller sjösäkerheten. De svenska sjökorten är på flera håll mycket opålitliga. Befälet på handelsfartygen navigerar i dag efter djupsiffror som uppmätts med handlod för 100 år sedan. Osäkerheten i de svenska farvattnen utgör ett allvarligt hinder för sjöfartens utveckling. Inga av de för svensk sjöfart vitala hamnarna och farlederna är tillräckligt tillförlitliga. De moderna fartygens större djupgående ställer stora krav på sjökartornas tillförlitlighet. Eftersläpningen i fråga om modern sjömätningsutrustning har medfört att många av de svenska navigationskartorna är helt trafikfarliga att följa. Mycket ofta upptäcker sjöfarande grund som aldrig tidigare inprickats på sjökorten. Detta måste betecknas som en allvarlig fara för sjösäkerheten, vilket är särskilt allvarligt vid transporter av olja och annan miljöfarlig last. I sjöfartsverkets petita för 1973/74 redovisades behovet av ett kapacitetsstarkt sjömätningsfartyg som ersättning för befintliga i stort sett uttjänta sjömätningsfartyg — de är både för små och överåriga. Folkpartiet finner det angeläget att sjöfartsverket får gehör för sina krav i nästa års statsverksproposition. Herr talman! Jag har här bara ytterligare utvecklat folkpartiets syn på en del åtgärder som bör vidtas i avvaktan på den trafikpolitiska utredningens förslag liksom de ytterligare uppdrag utredningen bör ges enligt reservation nr 2 till utskottets betänkande. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen liksom till reservationerna nr 4 och 5.

Herr talman! Vi är några centerpartister som har väckt motionen nr 1973:48, i vilken vi kräver åtgärder för att förbättra åtgärderna längs inlandsbanan. En del av underlaget till den motionen framkom vid en interpellationsdebatt mellan kommunikationsministern och mig den 11 december i fjol. Låt mig här i korthet upprepa en del av de fakta som kom fram vid den debatten. Det gäller framför allt litet grand om restider och annan utveckling under de senare åren. Jag har med hjälp av riksdagens upplysningstjänst kunnat konstatera en del ganska uppseendeväckande förhållanden längs inlandsbanan. I första hand har jag tagit fram siffror beträffande sträckorna Östersund—Storuman respektive Östersund Gällivare. Vi kan då till vår förvåning konstatera, om vi går så långt som 30 år tillbaka i tiden, att man 1942 hade en total restid mellan Östersund och Gällivare på 33 timmar och 51 minuter, och att nådens år 1972 hade denna restid förlängts med fem minuter till 33 timmar och 56 minuter, om man vill åka längs inlandsbanan. Ja, säger någon, det är ju inte nödvändigt för man kan åka runt — och det är i och för sig riktigt — utan att kostnaden blir avsevärt mycket högre.

Inte ens själva nettorestiden, dvs. om man gör avdrag för uppehåll och annat, hade avkortats utan även den hade förlängts med ungefär en kvart. Det innebär alltså att den tillåtna hastigheten för motorvagnarna reducerats från 90 till 80 kilometer i timmen, enligt vad jag har kunnat inhämta. Medelhastigheten har till följd av detta sjunkit — från att ha varit som högst ca 63—64 kilometer i timmen är den nu nere i 60 kilometer i timmen. Och ser man på sträckan Storuman—Gällivare — alltså den övre biten — finner man att man där en gång i tiden varit uppe i den fantastiska medelhastigheten av i runt tal 70 kilometer i timmen och nu är nere i knappa 55 kilometer i timmen. Detta är ju en utveckling som när det gäller Norrlands inland med dess stora avstånd måste ses med förvåning. Samtidigt vet vi att det inom dessa områden varit ont om sysselsättning. Man har visserligen lagt ned mycket arbete på att förbättra vägnätet, vilket väl i och för sig är önskvärt. Men för SJ är det ju tvivelaktigt hur man skall uppleva det ur konkurrenssynpunkt, att det parallellt med järnvägen finns en landsväg där det är tillåtet att köra 110 kilometer i timmen, under det att man för tågen tvingats sätta ned hastigheten med 10 kilometer i timmen från 90 till 80 kilometer på grund av eftersatt banunderhåll. Det är ju också så att längs hela inlandsbanan finns inte några av dessa väl utrustade godsterminaler som vi har litet överallt i landet och som är en förutsättning för den moderna hanteringstekniken när det gäller storcontainers och enhetslaster. Detta medför naturligtvis att näringslivet i Norrlands inland har ett avsevärt handikapp — man får ökade transportkostnader, ökat antal omlastningar och längre transporttider på grund av denna brist på godsterminaler. Nu sägs det ibland — inte minst från SJ:s håll — att det är kunderna som har svikit SJ. Men mot bakgrund av de här uppgifterna — ökade restider på tågen, lägre tillåtna hastigheter osv. — kan jag inte finna annat än att det är SJ som har svikit sina kunder. Vi har därför i motionen 48 krävt en del åtgärder för att snabbt förbättra förhållandena på inlandsbanan, och i första hand har vi då naturligtvis inriktat oss på banunderhållet, därför att vi menar att banunderhållet är en förutsättning för att kunna få en hygglig genomsnittshastighet längs inlandsbanan. Låt mig citera vad som sägs i en artikel i Teknisk Tidskrift nr 18 år 1971: ”De främsta hindren för högre hastigheter finns på bansidan. De flesta banorna, som trafikeras med rälsbussar, är inte godkända för högre fart än 80 km/h. Högre hastigheter kräver generellt ett bättre justerat spår och därmed ett dyrare banunderhåll. På många av de banor, där största tillåtna hastigheten är satt lika för motorvagnståg och loktåg, kan man dock troligen redan i dag utan vidare öka hastigheten till minst 100 km/h för lätta motorvagnar. Medan ett tungt godståg medför axellaster på 20 ton och mer har redan dagens 19 tons motorvagn en axellast under 5 ton. Detta gör att vid samtidig trafik med godståg och rälsbussar blir bidraget till spårslitaget från rälsbussen knappast mätbart.” Jag har diskuterat detta med motorvagnsförare, och de har precis samma uppfattning, nämligen att man utan olägenhet på större delen av inlandsbanan redan i dag — med minimala insatser — borde kunna köra 100 kilometer i timmen, vilket naturligtvis skulle medföra betydligt kortare totala restider. Därtill borde man rent tidtabellsmässigt från SJ:s sida kunna eliminera en hel del oförklarliga, långa uppehåll längs vägen — de förklaras inte av vare sig anslutande tåglägenheter eller av att man har stora mängder gods att omlasta. Det finns också ett annat krav i vår motion, och det är att man skall ta fram bättre rälsbussar. Även på den punkten har samme författare i samma tidskrift poängterat att de nu använda rälsbussarna i regel är mycket omoderna och har mycket låga prestanda jämfört med vad som är fallet på annat håll i Europa. De har t.ex. alltför låg motorstyrka, vilket medför dålig acceleration och låga genomsnittshastigheter över huvud taget. I Tyskland har man gjort försök med dieselmotorvagnar med lutande vagnkorgar, och de vagnarna kan köra 150 kilometer i timmen utan att man behöver ställa särskilt höga krav på banunderbyggnaden. Vi menar att det är motorvagnar av den typen som borde sättas in på inlandsbanan för att därigenom få upp hastigheten.

Han har också räknat med att den skillnaden ökar ytterligare till 1980, framför allt därför att en rälsbuss kan ha ett antal vagnar efter sig, medan en vägbuss måste ha en förare i varje fordon. Det är alltså framför allt förarkostnaderna som blir lägre vid användning av rälsbussar. Jag konstaterar också att arbetet med att rusta upp banvallarna borde vara ett lämpligt objekt för AMS, som många gånger har haft svårigheter med att få fram lämplig sysselsättning för de arbetslösa i Norrlands inland. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag naturligtvis inte är helt tillfreds med utskottets behandling av vår motion, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 2 till utskottets betänkande. Reservanterna där kräver att vår motion överlämnas till trafikpolitiska utredningen för åtgärd. Det krävs nämligen snabba åtgärder för att förbättra förhållandena längs inlandsbanan, om inte näringslivet där skall duka under och befolkningens trafikservice skall bli än sämre än den är i dag. Eftersom förslaget om snabba och konkreta åtgärder för att förbättra förhållandena längs inlandsbanan även stöds av vpk-ledamoten i trafikutskottet — av hans särskilda yttrande att döma — står i realiteten utskottets majoritet bakom våra krav. Detta hoppas jag positivt skall påverka trafikpolitiska utredningens vilja att prioritera åtgärder till inlandsbanans fromma.